Herr talman! Jag hade tänkt försöka ange några principiella synpunkter på de viktiga frågor som berörs i propositionen 116 och näringsutskottet betänkande. Med utgångspunkt i detta är jag speciellt tillfredsställd med vad herr Börjesson i Glömminge sade om att förslaget innebär att vi kom mit in i en ny period i svenskt arbetsliv. Inför rubriken på näringsutskottets betänkande nr 62 och propositionen 116 om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar är det inte utan att en f. d. industriarbetare och partiombudsman omedelbart frågar sig: Vad har hänt i det svenska samhället och hur har det kunnat ske? I första hand har ett omfattande utredningsarbete genomförts beträffande den svenska industrins strukturoch ägandeförhållanden, kreditmarknad etc. Jag syftar naturligtvis på koncentrationsutredningens olika betänkanden om oljebranschen, kreditmarknaden, industrins strukturoch konkurrensförhållanden, ägande och inflytande inom det privata näringslivet, läkemedelsindustrin och stordriftsfördelar inom industriproduktionen. Vad har nu detta för samband med dagens behandling av näringsutskottets betänkande nr 62 och vad har det omfattande utredningsarbetet visat? Det nämnda utredningsarbetet visade omedelbart att den bild vi haft av vårt näringsliv som ett stort antal företag arbetande i fri konkurrens och oberoende av varandra helt saknade kontakt med verkligheten. Det framgick tämligen snabbt att det val vi stod inför — och fortfarande står inför — var inte ett val mellan planering och icke-planering. Valet var och är vilken typ av planering och vilka värderingar som skall vara vägledande för utvecklingen. Detta är naturligtvis ingen nyhet för socialdemokratin och arbetarrörelsen. Värdet måste anses ligga i att vi fått en detaljerad kartläggning av vårt näringsliv. 48 Naturligtvis kan man inte gå in på detta omfattande material i detalj. Torsdagen den dessa uppgifter är från 1968 och att ytterligare förändringar har skett i 14 december 1972 samma riktning som under 1960-talet. Jag skall endast ge några exempel som verifierar mitt påstående om frånvaron av fri konkurrens och oberoende. Men det är att märka att 100 av våra största privatägda storföretag svarade för nära hälften av Styrelserepresentaden svenska industrins förädlingsvärde. De 20 största industrikoncernerna BOR för de anhar en lika stor andel av produktionen i Sverige som 100 av de största ställda i västtyska koncernerna har på sin hemmamarknad. Den relativa koncenaktiebolag och ekonomiska för trationen är alltså betydligt större hos oss än i Västtyskland. Bankernas problem och sammankoppling med industrin behandlas också ingående och är nu så bekant att det endast förtjänar erinras om investmentbolagens verksamhet. Vidare framgår det hur ”uppdragstyngda” vissa bankstyrelseledamöter är. Kända bankmän kom upp till 50 å 60 olika styrelseuppdrag. Av detta omfångsrika material kan man utläsa nödvändigheten av ett utökat samarbete mellan samhälle och näringsliv och dessutom en större öppenhet från näringslivets sida gentemot samhället, som gör en samplanering möjlig. Detta stod klart redan 1968-1969 och framstår ännu klarare i dag. Men från arbetarrörelsens sida har vi klart deklarerat att vi inte är ute för att bryta sönder befintliga produktionsenheter. Det har vi ingen glädje av, då vår rörelse satt löntagarnas trygghet som sitt främsta mål. Vi om några måste vara engagerade i att främja en utveckling mot konkurrenskraftiga produktionsenheter. Men konsekvensen av samma inställning är också naturligtvis att den ofrånkomliga koncentrationsprocessen sker i former som leder till ökad trygghet och fördjupad demokrati. Med utgångspunkt i dessa förutsättningar tillsattes också den utredning vars material utgör grunden för den proposition och det utskottsbetänkande som vi i dag diskuterar. Samarbetsutredningen avgav i augusti 1970 sitt betänkande, som symboliskt nog heter ”Företag och samhälle”. Jag vill endast kort uttala mig om innehållet i propositionen och utskottsbetänkandet därför att herr Svanberg m.fl. så grundligt har redogjort för det. Herr Svanberg har också talat om de tre huvudpunkterna, som jag nu bara vill nämna för att, som jag sade tidigare, få en utgångspunkt för mitt principiella resonemang. 3. Vidgat informationsutbyte mellan företagen och samhället. Det ankommer på de fackliga organisationerna att ta ställning till om arbetstagarrepresentation skall inrättas och att utse dess ledamöter. En förutsättning är dock att organisationerna är bundna av kollektivavtal i förhållande till företaget och att de omfattar mer än hälften av företagets anställda. Ledamöter bör utses bland de anställda hos företaget. Utses någon utanför företaget, får denne utan särskilt tillstånd inte samtidigt vara arbetstagarledamot i annat företag. Sedan kommer en punkt som jag vill exemplifiera, nämligen den som gäller offentliga styrelseledamöter i sammanlagt högst 30 förvaltningsbolag och allmännyttiga stiftelser. Regeringen utser en styrelseledamot och en suppleant i vart och ett av sammanlagt högst 30 förvaltningsbolag och allmännyttiga stiftelser. De renodlade produktionsbolagen faller utanför denna försöksverksamhet. Jag skall inte nämna mer om det nu. Samtliga kammarledamöter som har lyssnat till debatten vet vad det gäller. I näringsutskottet har meningarna självklart varit delade. De borgerligas ställningstagande till de olika formerna för representation har bekräftats i dag. När det gäller företagsdemokrati tillstyrker både folkpartister och moderater, men när det gäller offentliga styrelseledamöter i exempelvis förvaltningsbolag och allmännyttiga stiftelser vill folkpartiet endast gå med på förslaget om ledamöter i de stora allmännyttiga stiftelserna, och det efter en tämligen krystad skrivning. Moderaterna avvisar helt tanken på representation i både aktiebolag och stiftelser. Vad kan det vara för skillnad från borgerligt ideologisk synpunkt. Jag kan endast finna en förklaring nämligen att i det första fallet gäller det utpräglad företagsdemokrati och i det andra fallet är det mer fråga om ekonomisk demokrati. Statsrådet talar också i propositionen om den offentliga styrelserepresentationen som ”ett naturligt led i en strävan mot breddad och fördjupad ekonomisk demokrati”. Självklart är detta med fördjupad ekonomisk demokrati brännbart stoff sett från borgerligt ideologiska utgångspunkter. Jag skall därför med ett exempel från den verklighet vi nu upplever dagligen försöka visa vad jag åsyftar. Svartviks sulfitfabrik utanför Sundsvall skall läggas ned. Den som har läst dagens tidningar har också sett att Kramfors sulfitfabrik står därnäst i tur att läggas ner. Vid Svartviks sulfitfabrik berörs 300 löntagare. SCA startar ingen annan verksamhet i stället för den nedlagda fabriken. Man förlitar sig på AMS och det starka samhället. Herr Hovhammar ville dra en klar gräns mellan företagande och politik. Här förlitar sig SCA på att samhället och AMS tar hand om detta problem, och så tillsätter man nu en kommitté där uppe i Kramfors också för att delta i samarbetet med att klara dessa problem. Herr Hovhammar, var går gränsen mellan företagande och politik i sådana här sammanhang? De anställda resonerar ungefär så här: Om inte SCA startar något får vi väl vända oss till AMS. S. k. sunt förnuft! Men varför fungerar det inte på det sättet. I detta fall handlar det om ett skogsbolag. Det engagerar sig alltså icke i något som ej har skogen som råvara. Nästa fråga som då naturligt uppkommer är vem som äger SCA. Jo, det är förvaltningsbolaget Industrivärden, som i sin tur äger Promotion, vilket är ett investmentbolag men också ett utvecklingsbolag som slår ihop, övertar och ställer företag på fötter i olika branscher. Och bakom allt detta står Handelsbanken. Betecknande för den form av förvaltningsbolag det här gäller, oavsett om de lägger huvudvikten vid förvaltning av aktier eller vid utvecklandet av företag, är att de strävar efter att ha aktier från olika branscher, vilkas konjunkturer icke sammanfaller. De olika aktieinnehaven kan därigenom stödja och balansera varandra. Man kan tycka att det inom denna typ av företagande skulle kunna tas lokaliseringspolitiska hänsyn när företag startas och läggs ned. Som det nu är tas det emellertid endast hänsyn till de företagsekonomiska värderingarna. Dessa problem togs upp av koncentrationsutredningen 1968, och sedan har samarbetsutredningen skisserat vägar till inflytande över de ekonomiska besluten och till former för samarbete mellan samhälle och näringsliv. Utöver detta har samarbetsutredningen som bekant också föreslagit statliga representanter i affärsbankernas styrelser, vilket också genomförts. Vad jag vill poängtera är alltså att vi skall skilja mellan företagsdemokrati och ekonomisk demokrati. Företagsdemokratin har till uppgift att främja demokratin inom det enskilda företaget, vilket inte är fallet med det vi menar med ekonomisk demokrati. Kanske ligger här förklaringen till att folkpartiet och moderaterna är mer intresserade av att främja företagsdemokratin än den ekonomiska demokratin.

En annan mycket viktig punkt som behandlas i utskottsbetänkandet är naturligtvis informationssystemet. Syftet härmed är ju att kommunerna, länsstyrelserna och företagen skall få ett bättre underlag för sin planering. Detta spörsmål har behandlats tidigare och jag skall därför inte närmare gå in på det. Jag vill till sist ta upp något som ligger mig personligen varmt om hjärtat men som inte behandlas i vare sig propositionen eller betänkandet, nämligen den nödvändiga satsningen på utbildning av kommande styrelserepresentanter. Låt mig som exempel på vad som sker anföra en rubrik i en dagstidning i maj detta år: LO bygger upp en ny skola för anställda i styrelser. Särskilt glädjande är det väl att en av de punkter man i detta sammanhang särskilt skulle behandla var vidareinformationen. Jag har tolkat detta uttryck så att det icke bara innebär vidareinformation för styrelserepresentanterna själva utan också det kanske större problemet om informationen till medlemmarna. Det behövs nämligen en kommunikation mellan medlemmarna och styrelserepresentanterna. Med understrykande av behovet av studier och av vårt intresse för deras utveckling i detta sammanhang vill jag påstå att vi är tämligen medvetna om att demokratin, folkväldet, är en krävande samhällsform som fordrar kunskaper och ansvar. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Herr Haglund försökte att konstruera ett motsatsförhållande mellan företagsdemokrati och ekonomisk demokrati och han försökte sig även på det konststycket att dra upp vissa skiljaktigheter mellan två av de partier som har motionerat och reserverat sig i dessa frågor.

Jag tror mycket väl att det i ett enstaka fall kan vara motiverat med sådana närmanden som där har gjorts och sådana har väl förekommit även på en del andra håll — men det förtar inte min uppfattning att det bör vara en viss gränsdragning mellar företagandet och det allmänna. Därför har vi gått emot förslaget om offentliga styrelserepresentanter, vilket vi också har deklarerat. Sedan måste jag ocks säga ett par ord till herr Werner i Tyresö. Vi gör kanske det misstaget ibland att vi alltför mycket förringar vad kommunisterna säger här i kammaren. Mycket får stå oemotsagt. Herr Werner anser att arbetare och företagare har inga som helst gemensamma intres Han tror inte på fördjupad företagsdemokrati, utan han talar i stället om motsättningar. Han talar också om arbetsköpare och avser därmed förmodligen företagare och näringsidkare. Jag vill säga, herr talman, att herr Werner bortser från en väldigt viktig sak i sammanhanget, nämligen att majoriteten av de anställda i våra företag arbetar lojalt för de företag där de är anställda. Löntagarna vet att den bästa garantin för trygghet i jobbet och möjlighet till bättre löner är företag som är lönsamma och som går med vinst. Jag vågar påstå det. Jag tror också att våra anställda kommer att införa mycket positivt i de företag de jobbar i, när de nu tar plats i företagens styrelser Och allra sist: Herr Werners klasskampsteorier är i dag inte aktuella Det har herr Svanberg delvis varit inne på, och jag vill också bekräfta det De är gammalmodiga och förlegade, och de saknar aktualitet.

Herr talman! Först några ord med anledning av det yttrande herr Svanberg fällde beträffande vad man på borgerligt håll skulle säga om att arbetsgivare och anställda alltid har gemensamma intressen. Det är ju lite svårt att föra en diskussion, om man tillvitas meningar som man inte har Jag känner inte till att någon har den uppfattningen. Det vore ganska orimligt. Tvärtom är det ju så, som herr Svanberg själv sade, att de skilda uppfattningarna kommer fram när det gäller att fördela det gemensamma resultatet. Det kan väl inte gärna bestridas av någon. Jag förstår att näringsutskottets ordförande har många motioner att läsa, men om herr Svanberg tar del av ordalydelsen i folkpartiets motioner, så kommer han också att finna den uppfattningen mycket konkret inskriven där Då kanske vi kan avskriva den diskussionen. Jag skulle dock kunna citera vad som står i LO-rapporten Demokrati i företagen: ”Det är helt felaktigt att ställa de anställdas intressen mot företagets. De anställda är en del av företaget och kan knappast vara i konflikt med detta.” Jag tycker att den uppfattningen är helt riktig, och jag har identiskt densamma. Det är fördenskull inget avståndstagande från vad som sker vid förhandlingsbordet, och ett sådant förutsätter jag att inte heller LO har gjort. Sedan är det klart, herr talman, att det är en väldigt väsentlig fråga vad man får vid förhandlingsbordet att fördela. Blir det inget mer att fördela är fördelningssynpunkterna skäligen ointressanta. Fill herr Haglund vill jag endast säga att hans definitioner på vad som är ekonomisk demokrati är i varje fall för mig något obekanta. Jag vill gärna i mitt anförande gå in på någon motivering varför vi har gjort den här uppspaltningen när det gäller insynen i olika typer av företag. Vi har dessutom ett krav på en verklig spridning av den ekonomiska makten, tag t.ex. förslaget om andel för löntagarna i det långsiktiga företagssparandet, men det är inte det vi debatterar här i dag, och jag tänker därför, herr talman, inte ta upp något om den frågan. De anställda skall ha rätt till insyn och medbestämmande på alla nivåer inom företagen. Det slås nu i praktiken fast genom det beslut som riksdagen går att fatta om lagfäst rätt för de anställda att utse representanter i styrelsen för företag med mer än 100 anställda. För alla dem som har strävat efter en vidgad arbetsdemokrati är detta en stor framgång. Vad folkpartiet för sin del krävde ensamt för fem år sedan kan nu riksdagen lagfästa under bred enighet. När Sven Wedén markerade allvaret i folkpartiets krav på verklig arbetsdemokrati genom att 1967 ge plats för representanter för de anställda i sitt eget företags styrelse kommenterade LO:s tidning Fackföreningsrörelsen på ledarplats: ”Inom fackföreningsrörelsen har attityden till styrelserepresentation på goda grunder varit skeptisk. Vi vågar knappast tro att de kommande experimenten vid Lindströms i Eskilstuna skall kunna skingra denna misstro.” Men misstron skingrades. Hösten 1971 övergav LO sin tveksamma hållning, ett år efter det att TCO:s kongress gjort ett klart positivt ställningstagande. Arne Geijer motiverade omsvängningen: ”Det blir i längden allt mer otillfreds: ällande att företagets personal och dess representanter stängs ute från ett av de viktigaste beslutsorganen i företagets organisation.” Så sant som det är sagt. När de anställda får representanter i styrelserna i statliga och kommunala likaväl som privata företag — får de också en direkt insyn i företagets skötsel, en vidgad förståelse för företagets problem och möjlighet att påverka dess allmänna utveckling. Med representanter i styrelsen blir det dessutom lättare att arbeta för vidgat medbestämmande på lägre nivåer. Samtidigt får styrelsen genom löntagarrepresentanterna ny erfarenhet och kunnighet. Vi måste ha mer av försöksverksamhet innan vi kan gå vidare. Och politikerna skall inte gripa in mer än nödvändigt. — Uttalanden av det Slaget har vi hört många genom åren — och från olika håll. De har ibland kommit till för att förhindra en nödvändig lagstiftning eller undvika statliga stimulansåtgärder för vidgad arbetsdemokråti. Hur många gånger har inte folkpartiet fått höra från LO likaväl som från SAF, från socialdemokratiskt likaväl som från moderat håll — att vi som politiskt Parti vill lägga oss i för mycket, vill ha alltför omfattande politiska åtgärder för att utveckla arbetsdemokratin. Den kritiken har varit och är oberättigad.

Men det är samtidigt riktigt att statsmakterna bör inse sin begränsning Man kan genom lagstiftning skapa garantier och genom stimulanser söka åstadkomma en gynnsam miljö. De möjligheterna måste utnyttjas. Men skall arbetsdemokratin bli något annat än kommitterande och papperskonstruktioner fordras delansvar och engagemang från de berörda, vilja att delta i något nytt. Här kan formerna aldrig regleras i detalj. Här måste ksverksamhet i den meningen att man prövar sig fram alltid pågå för: med nya samarbetsformer, ständigt söker finna nya vägar att göra alla delaktiga av de många beslut som dagligen fattas inom företag och förvaltningar av olika storleksordning och på olika nivåer.

Det bör för alla bli en utmaning att gå vidare, att utveckla samarbetet och medbestämmandet i den konkreta arbetssituationen, där det känns som mest angeläget för de anställda att påverka besluten. Tag tjänstemännens situation! Den registrerade arbetslösheten bland tjänstemän har tiodubblats de senaste fem åren. Nu sätts företagens rationaliseringar framför allt in på tjänstemannasidan. Vart tredje företag inom verkstadsindustrin planerar att s ned antalet tjänstemän. Ungefär 30 procent av varslen i år har avsett tjänstemän mot omkring 17 procent tidigare år. Detta sker samtidigt som stat och kommun håller igen med nyanställningar. Och tjänstemän som blir arbetslösa får gå utan jobb längre än andra grupper. Regeringens ekonomiska politik har en stor del av ansvaret för att det blivit så här. Men under alla förhållanden drabbas tjänstemännen av stora omställningsproblem de närmaste åren. Många mister sina jobb i en ålder då man har svårt att få ny anställning. Andra får nya uppgifter som de inte trivs med och där de inte upplever sig göra samma nytta som tidigare. Detta är ett arbetsmiljöproblem så stort som något. Och det är också ett arbetsdemokratiproblem. För när är medbestämmande mer angeläget än när ens egen konkreta arbetssituation förändras? Då måste de anställda få sitta med vid bordet, påverka rationaliseringsverksamhetens utformning, ha inflytande över personalpolitiken. Här kan företagsnämnderna ha en viktig uppgift. De måste få beslutanderätt och egen budget. Och genom att underavdelningar till de centrala företagsnämnderna inrättas kan deras verksamhet föras närmare de konkreta arbetsplatsproblemen.

De måste också omfatta tjänstemännen. Styrelserepresenta Arbetsdemokratin har sin djupaste motivering i de anställdas rätt att tion för de an påverka sina egna villkor. Men den leder också till större tillfredsställelse ställda i med arbetet och bättre arbetsresultat. När arbetsdemokratin lever och aktiebolag och samspelet fungerar frigörs fonder av energi och ansvarstagande, som det ekonomiska för bör vara en glädje för företag och förvaltningar att ta till vara. ENE UF Att sätta in statliga representanter i företagens styrelser kan däremot aldrig bli en väg att vidga demokratin i företagen. Det är i stället en väg som leder till maktkoncentration och myglingsekonomi. Den liberala uppfattning folkpartiet här står för skiljer sig i grunden från den uppfattning regeringen tydligen företräder. För att arbetsdemokrati skall få verklig mening måste det finnas fristående företagsenheter med betydande utrymme för självständigt beslutsfattande inom av samhället uppställda ramar. Utan företag med sådan självständig beslutsmakt finns ingen beslutsmakt att fördela på de anställda. Och som det slås fast i folkpartiets partimotion med anledning av propositionen: ”En fri statsmakt och självständiga företag får inte ersättas av förhandlingar bakom stängda styrelsedörrar mellan regeringsföreträdare och företagsledning. Staten får inte styra företagen inifrån.” Staten kontrollerar företagen, ställer krav på företagen och lämnar i vissa fall stöd till företagen. Då skall den inte samtidigt finnas med inne i det företag som sådana åtgärder riktar sig till. På den vägen balanserar man inte makten, man koncentrerar den. Det är för oss omöjligt att acceptera statliga representanter i förvaltningsbolagens styrelser. Det skulle innebära att vi accepterade ett system som leder bort från ramhushållningen och som inom något år kan utvidgas till att omfatta också tillverkningsföretag. Det behövs ett omfattande informationsutbyte mellan företagen å ena sidan och stat och kommun å den andra. Vi har också fört fram förslag till mera långtgående åtgärder för insyn och öppenhet inom näringslivet. Det gör vi i god liberal tradition. Men detta är en sak. Att placera statliga representanter inne i företagens styrelser är en helt annan sak och någonting vi aldrig kan acceptera. Det ger inte medbestämmande för de anställda. Det ger, herr talman, bara risker för att vi får på samma gång mindre självständiga företag och mindre oberoende statsmakt för att ställa upp ramar för företagens verksamhet.

Herr talman! Jag har haft anledning att titta i en handling från en tidigare period än den vi befinner oss i.

Frågan togs upp sent, och vederbörande talare hade en viss förståelse för att man inte kunde samla intresset helt kring behandlingen av den. Detta var 1924, och vad var det för fråga man behandlade? Jo, man behandlade en motion från några socialdemokratiska riksdagsmän om industriell demokrati. Motionen grundade sig på ett förslag från en utredning som lämnats 1923 och som hette Den industriella demokratins problem. Denna utredning hade tillsatts av den Brantingska regeringen 1920. Detta är rätt intressant.

Och då frågade man sig: Vad är det nu som är de stora och viktiga samhällsangelägenheter som ligger framför oss? Det var naturligt för en socialdemokratisk rörelse att säga: Problemen i morgondagens samhälle, är framför allt arbetarnas och tjänstemännens problem, det är en vidgning av demokratin in på det ekonomiska området. Det gäller möjligheterna för de anställda till ett medinflytande, möjligheterna att påverka utvecklingen också på det ekonomiska området. Det är huvudproblemen. Det föreföll som om det då inte var möjligt att få en borgerlig vänster —- det borgerliga frisinnet med på ett sådant utvecklingsarbete. Socialdemokratin fick ta på sig uppgiften. Det beklagade man inte i och för sig.

Jag skall dock villigt erkänna att det i utskottsutlåtandet 1924 fanns en reservation av fröken Hesselgren, vilket kanske var naturligt med den sociala förståelse som hon hade för att de här problemen kom upp på dagordningen.

Man nästan ser hur de kommer: en LO-man, en TCO-man eller kvinna och mitt emellan dem kanske Arbetsgivareföreningens representant, och så formligen raglar man fram på denna väg som folkpartiet har röjt. Är det så, herr Helén? Herr Helén har varit nere i vårt län, Kronobergs län — jag tillåter mig säga vårt län — några år och har lärt sig litet av det småländska kynnet. Jag erinrar mig en liten historia från detta vårt Småland och Växjö. Det var en ung man som hade rest in till Växjö en lördag. Det är väl möjligt att han hade tittat in på Stadshotellets bakficka och inte var så alldeles nykter när han tog sin cykel för att åka hem. Han cyklade en bit på vägen upp mot Lenhovda men blev trött och lade sig på dikesrenen och somnade. Så kom poliserna, och en av dem väckte honom försiktigt. Då tittade han upp och sade: Vänta bara ett litet ögonblick, så blir här ledigt!

Vi bestrider inte, herr Helén och fru Nettelbrandt, att folkpartiet motionerade 1967. Vad jag var litet förvånad över är att man från folkpartiets sida uppenbarligen inte hade haft några kontakter med de fackliga organisationerna om deras inställning vid den tidpunkten. Var det ett fackligt intresse att man lagstiftade om representation i företagens styrelser år 1967? Hade man efterlyst meningarna inom de fackliga organisationerna eller inte? Så långt jag kan förstå hade man inte gjort det. Jag är inte övertygad om att man då hade fått beskedet att det skulle vara önskvärt med en lagstiftning då. Jag kan meddela att regeringen i en överläggning med LO:s sekretariat 1967 tog upp frågan om lagstiftning om styrelserepresentation i bolagens styrelser. Från regeringens sida sade vi, att vi är beredda att lagstifta om man från den fackliga rörelsens sida har ett önskemål om det. Från LO:s sida svarade man mycket bestämt nej vid den tidpunkten. Varför sade man nej? Det ligger i den historiska utvecklingen. Man har byggt upp en verksamhet på det företagsdemokratiska området. Det började 1946 med det avtal som träffades mellan SAF och LO respektive TCO om företagsnämnder. Mellan samma organisationer träffades 1966 ett samarbetsavtal som innebar att man ville pröva hur långt man kunde bygga ut företagsnämndernas verksamhet i företagen. Det var ju först sedan man hade fått erfarenheter av detta och funnit att företagsnämndsverksamheten inte löser de här problemen, som man såg det angeläget, viktigt, ja nödvändigt att åstadkomma något mera — därom är vi överens fru Nettelbrandt. Det måste vara en kombination. Men det har varit en mognadsprocess. Jag tittade i protokollet från riksdagen 1924. Fröken Hesselgren säger att tiden är ännu inte mogen. Det var 1924. LO har inte ansett tiden vara mogen för att man skulle gå fram till en lagstiftning. Det är rimligt att man kommit fram till de övervägandena 1970-1971 och också då tagit upp direkta förhandlingar med Arbetsgivareföreningen för att lösa de här problemen. Jag förvånar mig litet grand över inte minst vad herr Börjesson i Glömminge och Nr 142 centerpartiet säger om att man skulle ha löst det här genom förhandlingar Torsdagen den och genom avtal. Vi skulle inte lagstifta i sådana här frågor. 14 december 1972 Vi har inte velat lagstifta i onödan.

Vi tar i stället konsekvenserna av vad som har skett och går fram med förslag om lagstiftning. Herr talman! Detta är bakgrunden till de föreliggande förslagen. Men vi diskuterar i dag inte bara frågan om lagstiftning för att ge möjligheter åt de anställda till en representation i styrelserna. Vi har ju hela det problem som gäller informationsverksamheten och en vidgning av samhällets möjligheter att påverka utvecklingen inom näringslivet, i företagen. Låt mig som hastigast ge en bakgrund. Vi förväntar oss en fortsatt industriell utveckling i vårt land. Vi förväntar oss en förbättrad standard och ökad ekonomisk utjämning, och vi är medvetna om att det förutsätter ett dynamiskt och föränderligt samhälle. Vi upplever och har upplevt en strukturförändring och en omvandling. Vi har varit överens om att denna kan man inte och bör man inte stoppa. Det har gjorts uttalanden från de fackliga rörelsernas sida att man får acceptera förändringarna under vissa villkor. Det är klart att villkoren är lika väsentliga som själva förändringarna. Man kan ju inte komma förbi att dessa fortlöpande och djupgående för en mångfald enskilda människor, där företag nedläggs. De griper djupare in — fru Nettelbrandt har alldeles rätt i detta.

Vi förstår att företagen måste göra en översyn av hur administrationen ser ut. Har vi en för stor sådan? Kan man göra besparingar, och var skall man i så fall göra dem? Därmed har tjänstemannagrupperna kommit in i den situation som LO-grupperna har varit i under lång tid. Det berör ju inte bara de enskilda människorna, det berör kommuner, det berör landstingen och hela samhället. Därför är det nödvändigt att samhället kan påverka och styra förändringarna så att de sker på ett sådant sätt som är förenligt med våra ekonomiska och sociala målsättningar. Det är ju själva grundtemat. En förutsättning för att detta skall kunna ske är ju att olika grupper i samhället ges möjlighet till en aktiv och positiv medverkan i utvecklingen. Det innebär att medborgarna i växande utsträckning engageras i och ges inflytande över utbyggnaden av vår ekonomi. En ökad demokratisering av det ekonomiska livet är ett centralt inslag i näringspolitiken. Det är mot den bakgrunden och i detta sammanhang som de framlagda förslagen om nytt informationssystem, stiftelserna liksom löntagarrepresentationen skall ses. Torsdagen den Den sociala och ekonomiska utvecklingen har samtidigt inneburit att 14 december 1972 samhällssystemet blivit alltmer komplicerat, att de inbördes beroendefö hållandena mellan olika delar har vuxit och att kraven på långsiktig planering och beslutsfattande ökat. Skall samhället kunna motsvara de fordringar som ställs på samhället, krävs först och främst att det är väl Rd é 7 informerat om utvecklingen inom olika sektorer, inte minst inom aKtie Og Se ekonomiska för näringslivet. Då räcker det inte med uppgifter rörande den tidigare utvecklingen eller det aktuella läget. Det är viktigare att ha överblick över förväntade eller planerade förändringar på olika områden. Inte minst viktigt är detta för den kommunala planeringen som också många gånger står och faller med utvecklingen inom företagsamheten i kommunen. Jag vet att herr Hovhammar är kommunalt engagerad och intresserad i landstinget, i sin hembygd. Herr Hovhammar är helt medveten om de anspråk som vi ställer på kommunerna om redovisning av investeringsplaner, av förväntade utvecklingstendenser i kommuner och även landsting under den närmast liggande femårsperioden. Det är klart att man inte kan begära att sådana planer för en längre period skall vara så preciserade att man måste säga att det här och ingenting annat kan komma att hända. Man kan väl tänka sig att man har femårsplaner men att man har korttidsplaner på ett eller två år som är mer preciserade och som ger mera klara anvisningar om vad som kommer att inträffa under den närmaste tiden. Vad vi syftar till är ju att få en form av korrespondens mellan vad som händer i kommunerna och i landstingen och vad som händer i företagen, där vi dessutom får försöka att i företagen bygga upp en motsvarande planering. Jag erkänner att det kan vara svårt, men, herr Hovhammar, vi skall naturligtvis inte sträcka anspråken längre än att de är möjliga att på något sätt fylla. Det är ett åtagande som vi hoppas att företagen verkligen skall ta på sig. Vi upplever ju nu att det finns företag som aviserar nedläggningar av sina verksamheter två å fem år framåt i tiden.

Det kan ju inte bara, som jag sade, beröra de enskilda människorna och deras familjer med all den psykiska påfrestning som bekymmer över huvud taget för de enskilda och för måste följa, familjerna. Det blir också bekymmer och svårigheter för kommunerna. Hela deras planeringsverksamhet kan ju raseras i det ögonblick som de här beskeden kommer. Måste vi ändå inte vara överens om att det är angeläget ur samhällets, de enskilda människornas och ur företagens synpunkter att vi får en bättre planhushållning, en bättre planering av vår ekonomi och hela utvecklingen i vårt samhälle?

All right, vi får ta denna anklagelse med ro.

Jag kan förstå kritiken att vi är sena. Men på det här området pågår ett medvetet arbete. Detta arbete pågår också på andra områden genom den rad av branschundersökningar som nu görs. Några är redan genomförda, och vi kommer genom dessa undersökningar att få ett kunskapsunderlag för en bättre bedömning av vad som kan komma att inträffa i skilda branscher. Men vi kan naturligtvis inte nöja oss med detta, och vi kan inte sitta och vänta på resultaten. Herr Haglund har berört ett par besked som har kommit från skogsindustrins sida om nedläggningar om kanske ett par år. Ja, ärade kammarledamöter, bli inte förvånade om vi kanske inom en relativt kort tid kommer att få ytterligare besked om vad som kan inträffa på det skogsindustriella området i form av nedläggningar som kanske ligger ett par år och längre fram i tiden. Vi är informerade om att det inom järnoch stålområdet kan bli fråga om nedläggningar av betydande omfattningar på ett par orter två å fem år framåt i tiden. Om vi på detta sätt tidigt kan ta upp en diskussion om vad som kan komma att inträffa inom olika branscher, får vi kanske en rejäl chans att diskutera frågan med de anställda, med företagen och med kommunerna om vad vi skall göra på den ort där en eventuell nedläggning kan komma att intri fa eller bli aviserad. Kan en rekonstruktion av företaget vara möjlig? Kan företaget självt åstadkomma någon ersättningssysselsättning för den som faller bort? Kan vi gå in med våra lokaliseringspolitiska aktiviteter för att söka ge ny sysselsättning åt människor som kommer att bli arbetslösa? Eller kan staten eventuellt i samverkan med kooperativa eller privata företag åstadkomma en sådan etablering av nya företag? Det är ju den planerande verksamheten som måste komma i gång. Vi kan inte finna oss i att i efterhand sätta in, som vi säger, alla samhällets resurser för att mildra verkningarna för enskilda och kommuner. Vi måste försöka att komma in före i branschproblemen och söka förebygga, om det är möjligt, eller åtminstone mildra de verkningar som orsakas av förändringarna i de olika branscherna. Det är först då som vi kan litet mera tala om planering och planmässighet i de verksamheter som människorna anser att samhället bör bedriva. Detta är den egentliga bakgrunden till att vi här lägger fram ett nytt förslag om en informationsverksamhet som väl blir ett ytterligare led i den kedja av åtgärder som är nödvändiga och som har till syfte att skapa förutsättningar för en större planmässighet i vår utveckling. Jag är medveten om att det under åtskilliga år mellan kommuner, samhällsorgan och företag har skapats ett informellt informationsutbyte som har varit värdefullt, och det bör fortsätta. Men jag är övertygad om att detta sett mot dagens och morgondagens krav inte är tillräckligt. Här föreligger ett behov av mera systematiska och omfattande kontakter. Jag är därför litet grand förvånad över moderaternas inställning. I fråga om informationssystemet har vi haft kontakter med några av de stora organisationerna på företagarsidan. De har visat ett positivt intresse genom att själva förbereda företagen inom sina organisationer på hur man skall kunna svara mot de krav och önskemål som samhället ställer. Syftet med denna informationsverksamhet är att skapa ett underlag för en bättre planering, en ökad samordning och väl avvägda beslut som möjliggör ett effektivare utnyttjande av våra totala resurser. Detta innebär att det här inte enbart kan bli fråga om en information från företagen till samhällsorganen. Lika viktigt är att samhället informerar företagsamheten om sina utvecklingsplaner. Man eftersträvar här en ömsesidighet I remissinstanserna har man varit mera förstående för dessa synpunkter. Vi har därför lagt fram förslaget med sikte på en praktisk försöksverksamhet, och vi får så småningom vinna erfarenheter av denna försöksverksamhet. Låt mig bara i denna del säga att en av de frågor som jag anser bör uppmärksammas inom försöksverksamheten är möjligheterna att inom informationssystemets ram samordna annan pågående eller planerad informationsinsamling så att företagens uppgiftslämnande förenklas och inte blir onödigt betungande. Det informationssystem som byggs upp har sin tyngdpunkt i det kommunala och regionala informationsutbudet men det gäller här också kontakterna och samarbetet mellan företag och institutioner med mer riksomfattande verksamhet och betydelse, och de centrala myndigheterna anser att en ökad kontinuitet och stabilitet är önskvärd. Det har förekommit en mängd spontana och informella kontakter, men jag anser att detta inte bör hindra att man prövar nya vägar för att skapa mera permanenta kontaktkanaler. I detta syfte har vi föreslagit att det under en försöksperiod på tre år skall prövas ett system med offentliga styrelseledamöter i sammantaget högst 30 förvaltningsbolag och allmännyttiga stiftelser. Jag anser att det är intressant att pröva detta medel som ett instrument för att bredda beslutsunderlaget i styrelserna och härigenom söka få större samklang mellan företagens dispositioner och samhällets näringspolitiska och sociala strävanden.

Vad är detta för trams, om jag får uttrycka det riktigt. Jag säger här att det är nödvändigt att få större samklang mellan företagens dispositioner och samhällets näringspolitiska och sociala strävanden.

Det är ju inte märkvärdigare än att vi har gått in i en del av bankerna med offentliga styrelserepresentanter. Jag vet inte vilken erfarenhet herr Helén har av detta — herr Helén var liksom jag inte med under så lång tid. De som inbillar sig att representanterna från samhällets sida nu går in i bankerna eller förvaltningsbolagen och styr deras dispositioner har mycket litet förståelse för hur sådana styrelser verkar. De överskattar den betydelse som en eller två representanter, även om dessa är utsedda från samhällets sida, har i ett sådant sammanhang. Jag är väl medveten om att herr Helén lämnade banken i Göteborg. Ändå har jag uppmärksammat att Göteborgsbanken överlevde också den period då herr Helén var med i dess styrelse, och den fortsi verksamhet även om det nu sker i närmare kontakt med det småländska verksamhetsområdet.

Vi har begränsat detta till förvaltningsbolag och allmännyttiga stiftelser, och det intressanta är att då det gäller de allmännyttiga stiftelserna säger folkpartiet inte nej. Där skulle det alltså inte kunna bli fråga om någonting av de bekymmer som fru Nettelbrandt gav uttryck för, utan det är först när man kommer till förvaltningsbolagen som bekymren uppstår. Jag har sett motioner som går i en helt annan riktning, som är kritiska därför att vi inte har utvidgat detta till direkta produktionsföretag, och jag kan förstå också de synpunkterna. Men vi vill steg för steg utvidga den demokratiska medverkan och insynen i verksamheten. Att vi i detta sammanhang i första hand lägger vikt vid att de anställda får möjlighet till en representation i styrelserna, i beslutsinstanserna, ser vi som utomordentligt angeläget. Men inte detta når fram är det lika viktigt att vi utvidgar möjligheterna för samhället till den kontroll som vi anser är nödvändig. Om ett system med offentliga styrelserepresentanter skall fungera så krävs det givetvis att de personer som utses är informerade om samhällets intentioner, bl.a. på det näringspolitiska området. Det förutsätter i sin tur någon form av fortlöpande kontakt mellan de offentliga styrelserepresentanterna och den som utsett dem. Därvid får naturligtvis inte behandlas enskilda företagseller styrelsefrågor, utan det gäller en informationsverksamhet, inte minst utifrån samhällets intressen och samhällets göranden och låtanden. Förslaget om offentlig styrelserepresentation har från vissa håll kritiserats såsom innebärande statlig maktutövning utan demokratisk kontroll, och jag har sagt att jag inte kan dela denna uppfattning. De offentliga styrelserepresentanterna har inte — och kan inte agera med - några myndighetsbefogenheter. Jag har tillräckligt förtroende för berörda styrelsers integritet och kompetens för att vara övertygad om att några missförstånd inte kommer att uppstå på denna punkt. I princip skall dessa representanter delta i styrelsens arbete med samma mandat, med delat ansvar för den verksamhet i vilken de deltar. Långtifrån att vara en statlig maktutövning utan demokratisk kontroll måste, anser jag, den föreslagna åtgärden ses som ett naturligt led i en strävan mot en breddad och fördjupad ekonomisk demokrati som möjliggör ett fortlöpande informationsutbyte och samarbete mellan företagen och samhället även i andra lägen än där akuta krissituationer föreligger. Beträffande förslaget om rätt för de anställda att utse styrelserepresentanter i vissa bolag och ekonomiska föreningar, så fyller detta naturligtvis en väsentlig uppgift. Inte så att jag för ett ögonblick skulle vilja påstå att en minoritetsrepresentation för de anställda i vissa styrelser är hela lösningen på företagsdemokratins problem — det har jag redan tidigare sagt. Nej, för detta krävs insatser på en bred front och av många olika slag. Men som ett element i ett system av olika demokratiseringsåtgärder har styrelserepresentationen en väsentlig funktion att fylla. Den ger de anställda en plattform att verka utifrån när det gäller att vinna gehör för betydelsen av att i företagen genomföra även andra demokratiseringsinsatser, och då är jag övertygad om att en vidgad företagsdemokrati och ökat löntagarengagemang i företagen också verkar effektivitetsstimulerande. Detta bör även vara i näringslivets intresse. Och här skall jag gärna säga att jag med tillfredsställelse lyssnade till det uttalande som herr Hovhammar gjorde om de insatser, som han har upplevt att de anställda i företagsnämndsarbetet gjort, och där han gav betyget om skicklighet och kunnighet från deras sida i bedömandet av företaget och företagets möjligheter. Det är klart att vi gärna hade sett, som jag sade, att man hade löst det här på annat sätt än via lagstiftning. Men när inte möjligheter förelegat att nå ett avtalsmässigt resultat, så är lagstiftningen den väg som vi i andra sammanhang fått välja. Och jag vill här starkt framhålla att den föreslagna lagstiftningen på intet sätt tar ut eller minskar arbetsmarknadsparternas traditionella roll och handlingsfrihet. Lagen ger de anställda en rätt men ingen skyldighet att utse styrelserepresentanter. Det förutsätter ett initiativ från de lokala fackliga organisationernas sida. Inget hindrar parterna att genom lokala överenskommelser välja andra lösningar på insynsoch inflytandefrågorna än den lagstiftaren erbjuder. Slutligen kan lagen endast ge en allmän ram för samspelet mellan löntagaroch ägarintressen i företagen. Det blir ofrånkomligen så att parterna själva måste ge detta samspel ett konkret innehåll och också ta ansvaret för de resultat som kommer ut av arbetet. Det betyder att de anställda genom styrelserepresentanterna får en vidgad insyn och ett inflytande i de företag där de arbetar. Det är därför naturligt att styrelserepresentanterna utses av de anställda inom deras lokala fackliga Organisationer. Jag finner det ganska klart att vad man därvid i första hand bör sträva efter är att välja sina representanter bland de anställda i respektive företag. Man talar ofta från borgerligt håll om att socialdemokraterna först och främst i sin allmänna politik eftersträvar en centralistisk uppläggning av åtskilligt i samhället. Men det förslag som nu diskuteras är väl ett utomordentligt vittnesbörd om hur vi försöker att till det lokala planet lägga ner aktiviteterna. Det är en decentraliseringsåtgärd som sträcker sig långt och där vi med de fackliga rörelserna har varit helt överens om att det är de lokala representanterna, de i företagen anställda, som skall ingå i styrelsen. Men, ärade kammarledamöter, vid våra överläggningar har vi inte minst från tjänstemannahåll fått det önskemålet framställt, att vi måste kunna erbjuda ett undantag från huvudregeln om att det är de lokalt anställda som skall ingå. Man har nämligen gjort gällande att det har förekommit — vilket inte kan uteslutas — att de som har varit med i fö företagets ledning har blivit mer eller mindre trakasserade. Detta har varit en psykisk påfrestning för dem, som de inte har kunnat klara. Därför har etagsnämndens arbete eller deltagit i annan kontaktverksamhet med man velat ha en reserv, en möjlighet att i sådana fall kunna utse någon annan än den som är direkt anställd i företaget. Jag tycker det är ganska rimligt att man respekterar en sådan önskan. Jag är medveten om att sådana trakasserier inte hör till vanligheten, det är undantag som bekräftar regeln, nämligen att förhållandena är ganska goda. Men i det ögonblick som man från organisationernas sida säger att det förekommer trakasserier får vi också se till att vi har denna möjlighet att i vissa fall gå en annan väg än över en direkt representation på det lokala planet. Och det är bara där särskilda skäl föreligger som man skall kunna utse någon annan än en i företaget anställd. Jag vill a att det är att grovt underskatta de fackligt organiserade löntagarnas ansvarsmedvetande och sunda förstånd, om man tror att denna valfrihet skulle komma att missbrukas. Jag anser att de förslag till sådana begränsningar som framförts i flera motioner bottnar i en sådan mi: ksamhet gentemot de fackliga organisationerna och deras med Herr talman! Jag betraktar de förslag vi nu behandlar och som jag hoppas att riksdagen kommer att godtaga — som viktiga steg på vägen mot en mera fullödig demokrati och mot en rimligare värdering av de anställdas insatser i produktionen och i arbetet. Det är riktigt att försöka skapa reella möjligheter för de arbetande att kunna påverka sin egen situation i den miljö de måste vistas under så lång tid av sin levnad Styrelserepresentationen är inte en slutgiltig lösning, eller den enda lö företagsdemokrati. Den är bara ett led.

Det arbetet skall ätta och intensifieras. Men den verksamhet det här gäller, alltså diskussionerna ute på arbetsplatsen, i avdelningarna och i kontoren som leder fram till förslag om åtgärder rörande arbetsmiljön, arbetets uppläggning och en rad andra frågor som intimt berör de anställda, leder ändå slutgiltigt upp till de beslutande församlingarna. Och där skall då representanter för de anställda, för dem som har fört diskussionerna och lagt fram förslagen, kunna plädera för de förslag som framkommit och delta i besluten om dem. Och de skall kunna göra det på lika villkor med de andra som sitter i styrelsen. Det är först då som det företagsdemokratiska arbetet blir verkligt meningsfullt och inte bara får en informerande karaktär. Det är där man tar ansvar och deltar i ansvaret, samtidigt som man tar på sig en mycket långtgående skyldighet.

Det är inte på den punkten man kommer att hamna i något slags konflikt. Jag tycker att vpk underskattar tjänstemännens och arbetarnas förmåga att handha sina och sina medintressenters angelägenheter. Jag skulle också vilja säga några ord till de många inom företagarvärlden som har uttryckt sin tveksamhet om, för att inte säga rest ett motstånd mot, styrelserepresentation för de anställda — jag har i något sammanhang läst uttalanden som visar att man anser de anställda okunniga och oförmögna att delta i ett sådant arbete. Jag skulle vilja ställa frågan: Vilka skulle kunna vara mera kunniga om arbetsmiljön, om arbetstrivselns problem eller om en rad produktionsmässiga problem än just de som är engagerade direkt i arbetet?

Herr talman! Med det beslut som vi kommer att fatta tar vi ett steg som för demokratin vidare. Det rör sig naturligtvis inte om någon slutsten — det har jag tidigare sagt. Vi kommer att möta en rad nya problem. De anställdas möjligheter att påverka anställningsoch avskedandefrågor utreds, och vi kan förvänta förslag som säkerligen kommer att leda till åtgärder med möjligheter till medinflytande. Den överarbetning av aktiebolagslagen som pågår kommer i mycket att rätta sig efter den vidareutveckling av demokratin som vi nu kommer att besluta om. Efter hand får vi ta de nya steg som aktualiseras. Vi har säkerligen alla uppmärksammat de ansträngningar som görs av LO och TCO för att ge dem som skall ingå i styrelserna en ytterligare kompetens. Det är klart att man där stöter på en rad juridiska och ekonomiska problem som det inte är att begära att de anställda skall ha kunskaper om men som de ändå behöver ett mått av insikt i. LO har för sin del startat en mycket omfattande utbildningsverksamhet. Man har för detta ändamål av staten begärt ett bidrag till kostnaderna, och jag hoppas att det inom kort skall bli möjligt att redovisa en positiv inställning till Organisationernas propåer om ekonomiskt stöd till denna utbildningsverksamhet.
Torsdagen den Herr talman! Jag har svårt att tänka mig att den sympatiske 14:december 1972 industriministern skulle kunna göra mig ledsen för något som han säger. — Men jag måste tillstå att jag däremot blev något förvånad när industri Styrelserepresenta-" ministern inledde sitt intressanta anförande med att tala om vad ett antal tion för de ansocialdemokrater gjort i denna fråga på 1920-talet. Jag skall gärna ställda i erkänna att mitt kunnande brustit på den punkten — jag hade inte aktiebolag och studerat protokollen från början av 1920-talet, och det är en brist. Men ekonomiska fördet har kanske större betydelse för dagens verklighet vad socialdemokraeningar, m.m. terna gör i dag och har gjort under den närmast föregående tiden. Sedan jag nu studerat protokollen från 1920-talet har jag dock funnit att det då gällde utarbetande av lagstiftning om driftnämnder. Såvitt jag kunde se var detta ganska väsensskilt från den fråga om representation i styrelserna som vi har att besluta om i dag. Jag tror mera på — så långt jag nu hunnit läsa protokollen — att det var en förberedelse till företags Jag vill emellertid inte alls frånkänna det förslag som socialdemokraterna framlade i början av 1920-talet dess förtjänster. Men det har nu gått 50 år sedan di sa 50 år har industriministern eller hans tidigare kolleger haft regeringsansvaret i det här landet. Vad gjorde socialdemokraterna i denna fråga under 1930-talet när man kommit i regeringsställning? Vad gjorde man under 1940-talet, och vad gjorde man under 1950 och 1960-talen? Det skulle berika debatten om vi fick reda på vilka initiativ som då tagits för att förverkliga dessa intentioner. Industriministern gick tillbaka till 1920-talet. Låt mig gå tillbaka bara till 1957 när den första folkpartimotionen om paragraf 32 väcktes. Då motsatte sig samtliga socialdemokrater med undantag för nuvarande justitieministern det förslaget. Därför är läget i dag det som industriministern slutligen summerade, nämligen att vi ännu får vänta bara på utredningsförslag i denna viktiga fråga.
Herr talman! Industriministern angriper mig och folkpartiet tydligen därför att han är oroad över den opinionsbildande roll som folkpartiet spelat för att vidga de anställdas medinflytande just i deras egenskap av anställda. Hade inte detta varit det rätta tillfället att generöst erkänna, att Sven Wedén och folkpartiet 1967 spelade en verklig pionjärroll, både i den politiska debatten och i praktiken? I det företag där Sven Wedén var verkställande direktör öppnade han i kontakt med verkstadsklubben och SIF-klubben möjligheter till den styrelserepresentation som nu allmänt erkänns som ett bra instrument för att, utöver inflytandet på andra nivåer, säkra de anställdas insyn och medbestämmande. Industriministern försöker dra upp en konstlad motsättning mellan våra ställningstaganden. Han förstår inte varför vi säger nej till styrelserepresentation i industrioch förvaltningsföretag men accepterar sådan i affärsbankerna. Den saken har vi klarat ut mycket tydligt. Vi accepterar styrelserepresentation i bankerna därför att dessa från samhället har övertagit myndighetsfunktioner. Det gäller ingalunda förvaltningsbolagen och industriföretagen.

Den falska historieskrivningen om min roll i Göteborgsbanken har industriministern varit ute och kuskat med i landet. Jag trodde ni hade så goda kontakter inom regeringen att finansministern och statsministern hade upplyst om skälet till att jag avgick. När SE-banken bildades, frågade man mig offentligt om jag skulle kunna acceptera att bli utsatt för samma behandling som de socialdemokratiska representanterna i dessa båda banker, nämligen att bli helt förbigången med information på det stadium då alla möjligheter till handlingsfrihet stod kvar. Jag svarade då offentligt: Nej, någonting sådant kan jag inte acceptera. Sedan inträdde den situationen att herr Sträng förbjöd Göteborgsbankens ledning att lämna information till mig, och jag har därför meddelat herr Sträng skälet till min avgång. Vi skulle naturligtvis kunna fortsätta den här debatten länge, i synnerhet som herr Johansson gör den så trevlig med sina historier. Herr Johansson är som alltid en förträfflig historieberättare, men såsom historieskildrare är han mycket klen.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att industriministern och jag är överens när det gäller de anställdas representation i företagens styrelser. Jag tror att vi båda var och en på sitt sätt har praktisk erfarenhet av hur viktigt det är att de anställda får bestämmanderätt inom företagen på det sätt som nu sker. Det tycker vi är positivt. Skillnaden i tänkande är bara den att vi på vårt håll anser att representanterna i styrelserna skall utses bland de anställda, medan herr Johansson säger att de i första hand skall väljas bland de anställda. Men i sak är vi alltså överens. Däremot är vi inte överens när det gäller offentliga representanter i vissa aktiebolag och stiftelser. Vi har från vårt parti sagt att näringspolitiken hittills har utövats inom ett system av lagar och förordningar.

Inte minst den selektiva näringspolitiken ger offentliga styrelseledamöter en alldeles särskild maktställning. Den ordning som nu skapas genom regeringens förslag tycker vi innebär mycket stora risker, bl.a. för en hel del godtycke. Det har gjorts principiella och praktiska invändningar mot att den statliga styrelserepresentationen i företagen minskar genom att förslaget Nr 142 inskränkts till förvaltningsoch investmentbolag. Industriministern för Torsdagen den klarade alldeles nyss att dessa har en mycket nära bankanknytning och 14 december 1972 att inriktningen av försöksverksamheten sålunda bildar ett naturligt Styrelserepresenta = tation i affärsbankerna. Det kan vi inte acceptera. Jag vill erinra om att tion för de anmoderata samlingspartiet motsatt sig nu gällande ordning med offentlig ställda i representation i bankstyrelserna. Investmentbolagens styrelser fattar aktiebolag och självständigt de beslut som rör bolagens angelägenheter. Investmentbolaekonomiska förgens verksamhet är också helt skild från vad som utmärker en eningar, m.m. bankrörelse, jag vill även ha sagt detta. Förvaltningsoch investmentbola gen bör, anser vi, tillåtas handla enligt de allmänna regler som gäller för aktiebolag.
Herr talman! Jag har inte uttalat mig om varför eller hur herr Helén lämnade Göteborgsbanken. Jag har bara noterat att herr Helén har lämnat den plats som han hade i styrelsen för en av bankerna. Jag har inte gått in på några andra problem; i den delen föreligger en missuppfattning. Jag tillåter mig säga att jag inte kan förstå att vare sig herr Helén eller banken blev lidande av att herr Helén fanns med i bankens verksamhet. Det skulle vara mycket intressant att ställa upp herr Hovhammar mot herr Helén eller moderata samlingspartiet mot folkpartiet. Det väsentliga i detta sammanhang är att undersöka vad som gör att moderaterna motsätter sig en representation i både banker, allmänna stiftelser och förvaltningsbolag, under det att herr Helén och folkpartiet är med på att ha en representation i bankerna och — kan jag tänka mig, eftersom man har motionerat om det — även i försäkringsbolagen och i stiftelserna. Är det inte ändå så, att detta för moderaternas vidkommande är ett ägarproblem, eftersom de enskilda bankernas liksom de enskilda stiftelsernas kapital är privatägt? I det ögonblick när besluten fattas i banken eller stiftelsen, är det då inte en lika funktion? Besluten i banken påverkar i åtskilliga sammanhang förhållandena i vårt samhälle, det må gälla lån eller krediter till företag, bostadsbyggande eller annat. Besluten i förvaltningsbolagen påverkar ju på samma sätt utvecklingen i vårt näringsliv, vilket i sin tur får verkningar på hela samhällsutvecklingen. Vad är det för skillnad, herr Helén?

Det är detta vi syftar till. Därför är den inställning som folkpartiet har intagit alldeles oförklarlig för mig. Den måste bottna i misstänksamhet mot de enskilda företrädare för samhällets intressen som kommer att sättas in i de här funktionerna. Man tilldelar dem — och tror dem om att kunna spela — en helt annan roll än vad som är avsikten.

Fru Nettelbrandt vet detta nu, sedan också hon har läst litet om det. Hon har rätt när hon säger att det var fråga om driftsnämnder. De skulle utses bland arbetare och företagsledare, varvid man skulle bereda arbetarna vidgad insikt i produktionen och öka förmågan till aktiv verksamhet för dess främjande samt åstadkomma en förbättrad samverkan mellan företagens arbetare och ledning. Hela den demokratiska utvecklingsprocess som vi nu befinner oss i har ju någonting av samma syfte. Jag väntade mig, herr talman, den fråga som fru Nettelbrandt ställt: Vad har ni då gjort under de år som gått sedan 1925 och fram till nu? Jag skulle mycket kort vilja svara att vi har lyssnat till den fackliga rörelsens intressen och önskemål, eftersom dessa frågor i första hand berör den.

Det var, som jag sade, först år 1946 som man träffade den första uppgörelsen om företagsnämnderna för att på det sättet kunna ingå i ett närmare samarbete med företagsledningarna. Efter 20 år konfirmerar man nu detta. Jag antar, att man efter de erfarenheter som vunnits ändrar en del av reglerna eller att målsättningen nu sträcker sig något längre. Jag har erinrat om att vi efterhörde LO-ledningens uppfattning om införande av en lagstiftning, för vilket LO 1967 inte var moget. Det är ju detta jag säger, fru Nettelbrandt. Jag tycker att det är en brist. Jag är medveten om fru Nettelbrandts direkta kontakter med tjänstemannarörelsen. Men hade ni 1967 tillfrågat tjänstemannarörelsen om dennas intresse? Under alla omständigheter hade ni inte kunnat orientera er om den inställning man hade inom LO-ledningen till dessa problem. På en direkt förfrågan från regeringen ansåg man att tiden ännu inte var mogen för att ta nästa steg i den här utvecklingen. Detta är förklaringen till att vi inte gått längre under denna tid, fru Nettelbrandt. Jag tycker att det gått alldeles för lång tid, och jag känner en viss besvikelse över att detta inte kommit tidigare. Men det skulle aldrig falla oss in att vidta sådana långtgående åtgärder mot den fackliga rörelsens intressen. Det är förklaringen.

Herr talman! Det är tydligen nödvändigt att än en gång upprepa de Särskilda skäl som vi från folkpartiet anfört för en statlig styrelserepresentation på försök i banker och stiftelser. Det gäller särskilda skäl, i bankernas fall att de från samhället på sig fått överförda myndighetsfunktioner. När det gäller stiftelserna är motiveringen speciella skatteregler och det förhållandet att de i fråga om forskning och social verksamhet direkt kompletterar statens och kommunens insatser. Men det viktiga och det som industriministern försöker trolla bort är att vi i dag är ute för att åstadkomma en så väsentlig förändring i det svenska näringslivet som att ge de anställda just i deras egenskap av anställda en helt annan grad av medinflytande än hittills. Detta är ju den stora frågan, och den får icke trollas bort av några konstlade partipolitiska piruetter i fråga om vem som var först. Jag har sagt att jag tycker det vore naturligt med ett generöst erkännande från regeringsbänken att Sven Wedén här gjorde en viktig pionjärinsats när han tog täten, medan ännu SAF, LO och SAP stod sura vid vägen och tittade på. Han tog initiativ och genomförde i praktiken en verksamhet som nu fullföljts. Däremot, herr industriminister, har jag aldrig ett ögonblick sagt — vare sig nu eller tidigare — att dessa förträffliga organisationer skulle ha raglat omkring på den här vägen. Det hör faktiskt till förvanskningarna. Nu vill jag inte ett ögonblick antyda att herr Johansson i Ljungby på något sätt skulle vara i samma situation som mannen på väg från Växjö till Lenhovda. Han slank ner i diket herr Johansson saknar ju vissa bestämda förutsättningar för att hamna i en sådan situation.

Däremot kan jag tänka mig att det till sist blir ett litet försonande drag över vår debatt, om herr Johansson när han yttrade sig om smålandshistorien avsåg att från sin plats just på regeringsbänken antyda: ”Vänta ett litet ögonblick så blir här ledigt.” Då kan vi ju göra jobbet!

Herr talman! Industriministerns anföranden är vanligen väldigt logiska och sakligt uppbyggda, men jag måste säga att jag inte kunde följa honom i det senaste anförandet. Man kan väl ändå inte på det sättet sitta på två stolar, att man dels menar att man drivit denna fråga från början, att man så att säga har upphovsrätten — i den mån den saken skall vara värd en särskild mässa — dels menar att man inte har tagit upp den här frågan av det skälet att organisationerna inte velat det. Man får väl ändå lov att bestämma sig för den ena av linjerna. Riksdagens protokoll under de årtionden någon av oss varit här närvarande vittnar om vilket ointresse den socialdemokratiska regeringen visat när det gäller att ta upp denna fråga på det politiska planet. Jag har utgått ifrån att riksdagens protokoll i alla fall ger en korrekt bild av vad som hänt i riksdagen. Det kan finnas speciella skäl för att inte föra en fråga till det politiska planet. Jag vill inte säga att de skälen är ointressanta, de kan vara motiverade ur vissa synpunkter. Men vi får ändå utgå ifrån fakta och inte motivera varför frågan inte tagits upp samtidigt som man påstår att den tagits upp. Därmed tycker jag det kunde vara nog talat kring upphovsrättsfrågan. När det gäller frågan om att höra med de olika organisationerna vill jag gärna knyta an till frågan om § 32, som jag inte hade tänkt nämna om här i dag. Men det var industriministern som drog in den i debatten och sade att den — liksom §§ 2 och 3 — nu befinner sig på utredningsstadiet. Det är ju av föga glädje för de människor som i dag skulle ha behövt ett förverkligat beslut. Många i vårt land skulle nu varit lyckliga om t.ex. frågan om anställningstryggheten hade varit löst och inte befunnit sig på utredningsstadiet. Det är precis som herr Johansson i Öckerö — som de flesta av oss kommer ihåg — en gång sade: Man kan inte segla på en positiv skrivning. Man kan inte heller leva på en aldrig så positiv skrivning vare sig till eller i eller från en utredning. Det man skulle behöva vore ett genomfört anställningsskydd, men det kravet motarbetade regeringspartiet i 13 år. Sedan vill jag, herr talman, bara med anledning av industriministerns första anförande mycket kort summera: Vi vänder oss med skärpa mot att den statsmakt som kontrollerar, stöder och ställer krav på företagen samtidigt skall sitta ned och fatta beslut inne i företagen. Det innebär ett brott emot den klara ansvarsfördelningen mellan den offentliga myndighetsutövningen och företagens inre beslut, som måste upprätthållas i ett samhälle av vår typ. Att en sådan principiell syn skulle vara trams är en uppfattning som får stå för industriministerns räkning.
Herr talman! Jag vill klart deklarera att jag med den största tillfredsställelse hälsar den stora enighet som råder om lagstiftning om representation för de anställda i företagens styrelser. Det är bara vpk som här har en avvikande mening. Låt mig säga till folkpartiet! Vad jag tog upp gällde inte upphovsmannarätten i första hand. Jag har tagit upp en del uttalanden som gjorts. Det var dels folkpartiledarens uttalande till den motion han lämnade 1967. Dels var det ett uttalande som, om referatet är riktigt — jag har bara läst referatet — gick ut på att nu hade LO, TCO och SAF kravlat sig upp ur diket för att gå på den väg folkpartiet utstakat. All right, jag gjorde kanske inte en förvanskning men ett försök att teckna en bild av vad som skulle ha inträffat när jag sade att man kom arm i arm raglande fram på denna väg. Men i själva verket låg bakom utomordentligt hårda förhandlingar som inte ledde fram till ett resultat. TCO och LO vände sig gemensamt i en skrivelse till regeringen och begärde lagstiftning. Det, menar jag, kan man inte beteckna som att tre Parter stiger ur diket och upp på vägen. Detta var bakgrunden till att jag tog upp de uttalandena. Precis som om vi inte skulle ha ägnat oss åt de här problemen tidigare.

Men all right, låt det vara vid det som har sagts. Jag är glad över att det nu råder samförstånd om att vi skall klara den här uppgiften, och jag hoppas att man ute i de lokala fackliga organisationerna skall ta det här på allvar. Jag har fått höra många uttalanden från lokalt håll, där man säger: Vi är medvetna om ansvaret. Vi är beredda att axla det ansvaret. Det hälsar jag med den största tillfredsställelse. Sedan skall jag bara konstatera att det råder en ideologisk skiljaktighet mellan oss i fråga om samhällets engagemang också på det ekonomiska området. Och jag stannar vid att konstatera det. Vi får respektera varandras uppfattningar. Vi säger att det är angeläget att på det ekonomiska området bereda möjligheter för de anställda och för samhället att påverka utvecklingen genom att påverka besluten där de fattas. Det är bakgrunden till vårt förslag, som vi hoppas att riksdagen skall godta.

Herr talman! Jag vill gärna understryka det uttalande som industriministern här redan har gjort, där han pekade på det intima samarbetet mellan den fackliga och den politiska arbetarrörelsen. De lagförslag som vi nu har att ta ställning till är också resultatet av ett sådant växelspel som vi har varit vana vid under de år som arbetarrörelsen har haft inflytande i de beslutande instanserna i vårt land.

Herr talman! Det som väl främst har drivit fram detta lagförslag om en försöksverksamhet inom företagsdemokratin är naturligtvis SAF:s nej till fortsatta förhandlingar med LO och TCO om styrelserepresentation. Svenska arbetsgivareföreningen ansåg sig nämligen inte ha någon som helst behörighet att på sina medlemmars vägnar godkänna en uppgörelse om de anställdas representation i bolagsstyrelserna.

Vi kunde naturligtvis ha sonderat förutsättningarna för att erhålla en sådan fullmakt — vilket skulle ha krävt en mycket stor apparat men med en till visshet gränsande sannolikhet hade svaret blivit nej.

Man hoppas självfallet att den positiva inställning som här har blivit deklarerad skall kunna medverka till en positiv utveckling för den kommande försöksverksamheten. Direktör Gieseckes uttalande i en för de anställda så viktig fråga inom företagsdemokratin har klart visat att Arbetsgivareföreningen i varje fall i början av 1972 intog en mycket negativ inställning till en minoritetsrepresentation för de anställda i SAF-delägarnas bolagsstyrelser. Låt oss då samtidigt komma ihåg — som industriministern här tidigare har understrukit — att före detta uttalande hade föreningen med de stora löntagarorganisationerna haft ingående förhandlingar om styrelserepresentationen. Efter Arbetsgivareföreningens deklaration uppvaktade LO och TCO regeringen med en begäran om lagstiftning för att om möjligt kunna säkra styrelserepresentationen i bolagsstyrelserna. Det finns väl därför i dag all anledning att räkna med att de stora löntagarorganisationerna är tacksamma Över att det nu ligger ett — såvitt jag kan förstå — enligt deras uppfattning betydelsefullt lagförslag på riksdagens bord. Mot denna bakgrund är det mycket svårt att förstå vpk:s kritiska inställning till den föreslagna försöksverksamheten. Liksom utskottet kan jag bara konstatera att vpk genom sitt ställningstagande ändå ganska klart underkänner fackföreningsrörelsens och tjänstemannarörelsens linje i arbetet för att utveckla företagsdemokratin. Som bekant är det exempelvis enligt LO:s kongressprogram av år 1971 inte bara styrelserepresentationen som skall skapa möjligheter till en ökad insyn och inflytande i företagen. I ett sådant sammanhang bör styrelserepresentationen ses som en betydelsefull och kompletterande funktion. Det måste också vara värdefullt att vi får erfarenhet av de fackliga företrädarnas arbete i bolagsstyrelser. Personligen tror jag att den dubbla lojaliteten i vissa sammanhang kan vara ett problem. Vad det närmast gäller är om de anställdas representanter skall kunna vara både styrelseledamöter, med uppgift att utveckla företagen, och samtidigt fackliga företrädare med företagsledningen som motpart. Glädjande nog så finns det redan i dag fackliga företrädare som har erfarenheter från styrelsearbete i företag, och enligt uppgift har de flesta enbart goda erfarenheter från det nya verksamhetsområdet. Men värdet av de anställdas medverkan i företagsstyrelserna kommer självfallet att öka, när vi får fram förslagen från den stora utredningen om § 32, dvs. om arbetsrättslagstiftningen. Det blir troligen i stor utsträckning denna utredning som skall ge oss betydelsefulla förslag för att åstadkomma en snabbare utveckling mot en tillfredsställande medbestämmanderätt på arbetsplatserna, i frågor sådana som organisation och ledning, pPersonalpolitik och arbetets uppläggning. Det är också glädjande att i dag kunna notera att det finns starka krafter i rörelse för att förverkliga ett sådant program inom företagen. För en kort tid sedan antog både LO och TCO ganska långtgående Program när det gäller företagsdemokratin. Det är vidare mycket positivt att dessa organisationer ute i sina olika lokala avdelningar bedriver en aktiv upplysningsverksamhet kring dessa frågor. Det behövs en sådan verksamhet ute i medlemsorganisationerna. För vi måste räkna med en ganska långsiktig process för att förändra de auktoritära miljöerna på arbetsplatserna ute i landet. Säkerligen kan vi utgå ifrån att demokratifrågan kommer att stå i centrum för den fackliga och politiska debatten under hela 1970-talet. I reservationen nr 8 vill de borgerliga ledamöterna att arbetstagarrepresentanterna i bolagsstyrelserna skall vara anställda i företagen. Liksom departementschefen har dock utskottsmajoriteten ansett att personalorganisationerna bör få frihet att vidtaga de val som bäst gagnar medlemmarnas intressen. Jag tycker det är självklart att en sådan viktig uppgift bör förankras hos löntagarnas organisationer. Det är ändå de som har drivit fram frågorna kring företagsdemokratin och kommer med all säkerhet att göra detta även i framtiden.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

Herr talman! Jag skall först bara rätta industriministern och säga att vi inom vpk inte alls underkänner arbetarnas ansvar och kunnande. Vi vill gå längre än vad industriministern vill. Han vill bara att de skall få information. Vi vill ge de ansvarskännande arbetarna verkliga maktbefogenheter, och vi anser att de har det kunnande som fordras för detta. Förslaget om styrelserepresentanter för de anställda i bolagsstyrelser är ur historisk synvinkel det mest kvalificerade samarbete som kan uppkomma mellan arbetsköparna och de fackliga organisationernas ledningar. Förslaget presenteras som en reform för att öka de anställdas inflytande. Men innebörden i förslaget kommer fram när man granskar promemorian från industridepartementet och regeringens proposition. Klassamarbetet skall ta ytterligare ett stort steg framåt. Innebörden är att de anställda och deras organisationer skall knytas upp hårdare till arbetsköparnas — dvs. SAF:s — målsättning och på så sätt smidigare påskynda den kapitalistiska strukturomvandlingen och koncentrationsprocessen. I en tid när koncentrationen av kapital sker i snabb takt, när makten över de ekonomiska besluten kommer på allt färre händer, när den geografiska koncentrationsprocessen blir alltmer påtaglig, när koncentrationen för arbetarna på arbetsplatserna främst tar sig uttryck i än värre rationaliseringar, då föreslår regeringen att de anställda skall vara med och bidraga till denna process. På annat sätt kan man inte tolka propositionen. Den övergripande målsättningen skall vara företagets fortbestånd och utveckling, väl att märka utan maktförändringar men på de lönsamhetspremisser som det kapitalistiska systemet ställer. Det finns två sätt att minska klassklyftorna i samhället. Man kan inskränka den nuvarande minoritetsklassens, alltså kapitalägarnas, inflytande och makt och i stället tillförsäkra den stora majoritetsgruppen, nämligen arbetarklassen, detta inflytande och denna makt. Nr 142 Arbetarklassen kan också — vilket regeringsförslaget innebär — knytas Torsdagen den upp i ett samarbete kring kapitalägarklassens målsättningar. Det förslaget 14 december 1972 är ett uttryck för de framtidsvisioner som socialdemokratin har. Den här — — — — debatten visar att SAF:s förespråkare här i riksdagen, moderaterna, sluter Styrelserepresentaupp bakom regeringsförslaget. ser för deanå ng - nicka ad ställda i Utgångspunkten i förslaget är en lösning som skall minska motsätt Å ningar och friktioner i företagen för att underlätta den fortsatta kt Hå ekonomiska för I departementspromemorians avsnitt om arbetstagarledamöternas uppgifter och ansvar sägs: Den överordnade uppgiften för arbetstagarledamöterna liksom för övriga styrelseledamöter bör vara att efter bästa förmåga främja företagets fortbestånd och utveckling. Man kan av detta utläsa att en arbetarrepresentant inte skall vara partsrepresentånt. Han skall ju inte få vara med och behandla frågor rörande kollektivavtal eller frågor som rör stridsåtgärd. Förslaget är i denna del helt uppbyggt på att kapitalägarnas makt inte skall beskäras. Hela förslaget bygger på den grundvalen att arbetarna och arbetsköparna har gemensamma intressen. I promemorian sägs att de anställda har viss grundläggande intressegemenskap när det gäller företagets utveckling och att det därför är en felaktig utgångspunkt att sätta de anställdas intresse mot företagets. Man skall här observera att intressegemenskapen grundar sig på arbetsköparnas värderingar om hur företaget skall utvecklas. Det ter sig ganska märkligt att man i förslaget helt har kunnat förbise den faktiska grundläggande motsättningen mellan kapital och arbete. Att man helt förtiger att det finns en grundläggande motsättning mellan kapital och arbete beror givetvis på att hela förslaget går ut på samarbete för att binda upp lönarbetarna. Motsättningen mellan ägarna till kapitalet och produktionsmedlen, å ena, och lönearbetarna som får sälja sin arbetskraft och inte äger något kapital, å andra sidan, kan man aldrig förtiga eller bortse ifrån. Det är på den punkten förslaget avslöjar sig självt. Arbetarrepresentanterna skall knytas upp till SAF:s målsättningar ”ökad produktivitet” och ”effektivitet”. Detta framgår klart av departementschefens uttalande i propositionen: ”För egen del vill jag framhålla att ett väsentligt motiv för de anställdas styrelserepresentation är att skapa bättre samarbetsoch demokratiseringssträvanden på alla nivåer inom företaget. Styrelserepresentation måste därför ses som ett komplement till verksamheten i företagsnämnderna och de olika kommittéer och organ som fungerar inom ramen för denna verksamhet.” Det finns alltså här en koppling mellan verksamheten i företagsnämnderna och de anställdas representation i bolagsstyrelserna. Företagsnämndsavtalet innebär inget som helst inflytande för arbetarna, och det vet de som har suttit i företagsnämnderna. Samråd före beslut kan på sin höjd förekomma. Men det mest intressanta i 1966 års företagsnämndsavtal är inte avtalet som sådant utan bilagan Överenskommelse om främjande av samarbete mellan företagsledning och de anställda. Där uppställes som första mål produktivitet och som andra mål Torsdagen den arbetstillfredsställelse. Under Styrelserepresenta 1950-talets slut började starka krav resas från arbetarnas sida på en Hon för deanverklig företagsdemokrati — arbetarnas ställning skulle förbättras. 1961 ställda j års LO-kongress behandlade de här frågorna och fick ta del av en hel del aktiebolag och betänkanden. Bl.a. framhölls att företagsnämnden borde få säga sin ekonomiska för mening innan beslut fattades. Kraven från kongressen var alltså inte särskilt stora, och det fanns ingen anledning för SAF att vara orolig. Men man var tydligen orolig. Bättre stämma i bäcken än i ån, resonerade man inom SAF. Hösten 1961 tillsatte SAF en referensgrupp för analys av de olika problem, som brukar upptas under beteckningen industriell demokrati. Referensgruppen presenterade sedan år 1965 ett betänkande, Samarbete i framtidens företag. De mål som SAF ställde för företagsdemokratin blev: produktivitet, arbetstillfredsställelse och intressebalans.

Produktivitet fastslogs av referensgruppen som en grundläggande målsättning med följande motiveringar: Det allt överskuggande kravet på företaget är nämligen ökad produktivitet. Ökad produktivitet är ej en demokratiseringsmålsättning men den är ett huvudkrav på företaget.

Fackföreningsrörelsen och SAF:s målsättningar om produktivitet och högsta lönsamhet, som företagsnämndsavtalet och vidhängande uppgörelser fastslår, integrerades således. Enligt regeringen och de borgerliga partierna skall arbetarna nu ytterligare ”knytas upp” och sättas fast i samarbetsformer på arbetsköparnas villkor.

Målen för rationaliseringarna skall vara ökad produktivitet, ökad arbetstillfredsställelse, bättre arbetsmiljö och trygghet i anställningen. Den målsättningen känner vi igen — först står alltså ökad produktivitet. Här finner man väl de steg som herr Svanberg talade om — en integrering steg för steg i Arbetsgivareföreningens målsättning. Men stegen kan riktas åt annat håll. När man tittar på det föreliggande förslaget till styrelserepresentation för arbetarna ser man att de hittillsvarande arbetsformerna för en bolagsstyrelse också skall gälla för arbetarrepresentanten. Det rör sig då främst om sekretessen. Sekretessbestämmelserna innebär att en arbetarrepresentant av den övriga styrelsen kan åläggas att ej föra ut ett visst beslut. Det kan röra för arbetarna mycket viktiga frågor, det kan vara sådana fall som avser inskränkningar eller nedläggning av drift, det kan vara nya produktionsformer — ja, det kan röra sig om många frågor som är av vital betydelse för de anställda. Det gäller väl framför allt sådana frågor där motsättningen mellan kapital och arbete kommer fram mycket tydligt. Ett bolag kan besluta om tystnadsplikt, och under tiden kan man förbereda en åtgärd. I de flesta fall skulle arbetarrepresentanten behöva informera alla och kanske också mobilisera arbetarna mot denna åtgärd. Detta kommer han alltså enligt aktiebolagslagen inte att kunna göra. Han kan visserligen avgå i protest, men han får inte i ett sådant fall tala om varför han avgår. Effekten av att avgå i protest blir minimal — till fördel för arbetsköparna. Likadant blir förhållandet med en reservation i en styrelse, om arbetarrepresentanten inte får tala om varför han reserverar sig. Under en lång tid har representation för arbetarna i bolagsstyrelser diskuterats. I debatten har SAF framställts som motståndare till denna. Det är verkligen en sanning med modifikation. Skillnaden, om man ser till remissvaren, är att SAF vill ha sådan representation införd förhandlingsvägen, medan man nu tar till lagstiftningsvägen. Men en sak är mycket viktig att notera. Det finns inga principiella skillnader i synsättet hos regeringen och Svenska arbetsgivareföreningen i fråga om målsättningen för styrelsearbetet för de anställda. Man är överens om att den information som arbetarrepresentanten får skall betalas med att han är gisslan i styrelsen samt hela tiden är uppknuten till olika samarbetsformer. Det sägs att det här förslaget är en del i en vidgad företagsdemokrati. Men kan man vidga någonting som inte finns? Svaret är naturligtvis nej. Företagsdemokrati har blivit ett modeord, men den förutsätter ju också en reell demokrati, något som vi verkligen inte har inom industrin. En sak måste slås fast: alla samarbetsavtal innebär att vägen till en verklig företagsdemokrati blir längre, och det gynnar bara kapitalägarklassen. Fackföreningarna är i dag hårt uppbundna i klassamarbete på klasslagarnas och Saltsjöbadsavtalets grund. Det är ett nät av samarbetsavtal som binder lönarbetarnas aktivitet och möjligheter att utveckla kamp för sina intressen. Det längst gående och det farligaste i den vägen är Utvecklingsrådet för samarbetsfrågor, som bedriver en vetenskaplig forskning om hur man skall utveckla klassamarbetet. Utvecklingsrådet kom till i och med 1966 års företagsnämndsavtal, och det innebär ett klassamarbete som sker på en kvalitativt ny grund. Det är helt uppknutet till SAF:s målsättningar, liksom företagsnämnderna. I propositionen lägger departementschefen stor vikt vid rådets arbete och pekar på den försöksverksamhet som Utvecklingsrådet för samarbetsfrågor tagit initiativ till. Försöksverksamheten har ju utgjorts av styrelserepresentation för de anställda i vissa företag. Helt nyligen presenterades en undersökning som gjorts av ett forskarteam den s.k. Kronlundsgruppen. Gruppen bankruttförklarar den en gisslan, i varje fall om han skall följa de direktiv som industriministern Torsdagen den har lagt fram i propositionen. En arbetare som hamnar i en bolagsstyrelse 14 december 1972 med de utgångspunkter som propositionen innebär — att SAF:s målsätt — — — - ningar om ökad produktivitet och lönsamhet skall gälla, att han ej skall Styrelserepresentavara partsrepresentant, att sekretessen skall gälla m.m. — har att välja tion för de anmellan att företräda arbetarnas intressen eller arbetsköparnas. En ställda i arbetare som vill föra arbetarklassens talan kan inte godkänna att arbeta aktiebolag och efter de normer som industriministern föreslår i propositionen. Nej, ekonomiska fördenna arbetare ställer arbetarnas intressen före kapitalets, han uppträder eningar, m.m. som en partsrepresentant, han kan inte finna sig i sekretessen när det strider mot arbetarnas intressen. Vi inom vänsterpartiet kommunisterna avvisar förslaget, om inte arbetarna först får grundläggande demokratiska rättigheter på arbetsgolvet. När vi fått detta kan man diskutera om det är lämpligt att arbetarna skall vara representanter i bolagsstyrelserna. Arbetarnas inflytande på sina egna arbetsförhållanden är en maktfråga; samarbete har aldrig löst arbetarnas intressefrågor. Herr talman! Förslaget till styrelserepresentation för de anställda är en förödmjukande utmaning mot arbetarklassens mångåriga kamp för att flytta fram sina positioner, och i riksdagen finns det nu bara ett parti som konsekvent står på arbetarklassens sida.

Herr talman! Kravet på inflytande och medbestämmande för de anställda på alla nivåer inom företag och förvaltningar, som folkpartiet drivit i flera år, har mött starkt ökat gensvar. En omfattande praktisk försöksverksamhet med olika former för insyn och inflytande har också kommit i gång, och nu är det nödvändigt att driva den påbörjade utvecklingen vidare. Detta innebär att det hinder för en utvecklad arbetsdemokrati som den nuvarande § 32 och dess motsvarighet inom statsoch kommunaltjänstemannalagen försvinner eller att dess verkningar neutraliseras. Bakom det liberala kravet på arbetsdemokrati ligger en allmän strävan efter maktspridning, dvs. att skapa en närdemokrati där de som berörs av beslut också får möjlighet att påverka besluten. Det gäller på olika områden i samhället, inte minst inom arbetslivet. Det är viktigt att ha klart för sig att det inte bara är en fråga om ökad information och bättre insyn utan också ett krav om en förändrad maktrelation. Representation för de anställda i styrelsen innebär att de ges en bättre information och insyn samt möjlighet att framföra synpunkter. Vår syn på ett vidgat löntagarinflytande har grundats på den höga värdering av individens vilja och förmåga till ansvarstagande som alltid har legat bakom liberalismens demokratiseringssträvanden. Att ge den enskilde makt över förhållanden som berör honom eller henne nära är att frigöra outnyttjade mänskliga resurser. Därmed är det också sagt att vidgat inflytande och medbestämmande för de anställda inte kan ses som ett hot mot kravet på hög produktivitet, även om olika arbetsdemokratiska former självfallet kan ha olika effektivitet. Om företagen skall kunna fortsätta att utvecklas i positiv riktning under 1970-talet är det nödvändigt att de resurser i form av kunnande och intresse som de anställda har utnyttjas bättre än hittills. Inte minst för att företagen skall kunna dra till sig det tillskott av unga människor som är erforderligt måste företagen omvandlas, så att människors vilja till medskapande tillvaratas. Det är en central del i det liberala tänkandet att spridning av beslutsmakt — så att den kommer att ligga så nära som möjligt till de människor som berörs av besluten — leder till ett bättre samlat resultat än om flertalet beslut fattas av några få personer i toppen. Bakom kraven på större inflytande och ansvarstagande för de anställda ligger också uppfattningen att förhållandena i arbetslivet måste överensstämma med de sociala och politiska mål som styr utvecklingen inom andra delar av samhällslivet. Eller, som det uttrycks i rapporten ”Demokrati i företagen” till LO-kongressen: ”Demokratins värderingar om frihet, självständighet och jämlikhet skall sätta sin prägel på alla väsentliga områden. Företagsdemokratin blir särskilt aktuell då förhållandena i företagen, som nu, utgör ett hinder i denna frigörelseoch jämlikhetssträvan.” Omvänt gäller att ökat inflytande för de anställda medverkar till att vidga individens intressesfär. Det är i ett samhälle med starka inslag av centralisering av beslutsfunktioner angeläget att stödja den enskildes aktivitet och intresse för vad som händer i det ”egna” företaget. Arbetsdemokrati kan vara en väg att medverka till att skapa mer aktiva människor som finner det naturligt att ta ansvar. Vidgad delaktighet för de anställda i beslutsfattandet inom företagen blir en central väg att motverka maktkoncentrationen. Genom att öka de anställdas inflytande inom företagen motverkas enskild maktkoncentration utan att följden blir statlig maktkoncentration. Jag hyser ingen tilltro till att den statliga representationen ger någon garanti för att löntagarnas intressen skulle tillgodoses. Kraven på arbetsdemokrati har givetvis också den näraliggande motiveringen att ge människor inflytande över en verklighet som de dagligen upplever. Det är ett historiskt beslut som i dag kommer att fattas om lagfäst rätt till styrelserepresentation för de anställda, men det kommer sent och flera länder är före oss. Men de anställdas medbestämmande över och medansvar för sin egen arbetssituation är ett stort steg mot ett demokratiserat arbetsliv. Hittills har det gått trögt. Från att ha varit ensamt om att driva kravet på styrelserepresentation för de anställda har folkpartiet nu fått uppslutning kring detta krav från fackligt håll, och under senare år har socialdemokratin också intagit denna ståndpunkt. Enigheten är i dag i det närmaste total. Näringsutskottets ordförande sade att detta är ett steg, och ett viktigt steg. Man kan bara tillägga att detta steg har dröjt länge. Herr Haglund nämnde att det är en ny tid i svenskt arbetsliv som vi nu begynner, och han frågade sig vad det är som har hänt. Han gav visserligen sin syn på vad som hänt, men vill man kort sammanfatta det, skulle man kunna säga att det som egentligen har hänt är att dagens socialdemokrati anslutit sig till ett flera år gammalt liberalt krav. Industriministern tog upp en debatt från 1924 och erinrade om och berömde en socialdemokratisk motion som då var ett spirande f k till industriell demokrati. Han nämnde att motionen på den tiden stöddes från liberalt håll. Men han sade också att 1967, när folkpartiet på allvar och på bred front började driva detta krav, så fanns det inte intresse för det på fackligt håll. Jag tror inte intresset från det fackliga hållet var så stort 1924 heller. Men jag tycker att det var riktigt att några socialdemokrater på 1920-talet tog upp denna problematik, men ännu viktigare för att vi i dag har kunnat få den här första biten i hamn har varit att liberaler med kraft drivit denna fråga under hela slutet av 1960-talet. Tyvärr slutade industriministern sitt inlägg med att säga att den politiska och fackliga arbetarrörelsen är en enhet. Därmed har tjänstemännen fått besked om att de är lämnade utanför. Det är ett viktigt men också tråkigt klarläggande för deras del. Regeringen har i praktisk handling också visat att tjänstemännen kommer i andra hand. Men arbetsdemokratin är inte bara styrelserepresentation. Det finns områden som måste följas upp parallellt, frågor som rör arbetsmiljön, inte bara i stora och långsiktiga drag utan också på de många arbetsplatserna. Dessa frågor har en demokratisk dimension, som den enskilde arbetaren måste ges en rejäl chans att påverka. Det är därför nödvändigt att skyddskommittéernas ställning stärks, att skyddsombudens utbildning och arbetsmöjligheter förbättras och att företagsnämndernas kompetens vidgas. Inflytande på personalpolitik och rationaliseringsåtgärder är vitala intresseområden för de anställda. Styrelserepresentationen är en viktig del, men jag tror att det vill till ett helt batteri av insatser på arbetslivets områden för att komplettera denna del, om vi skall nå arbetstillfredsställelse för den enskilde arbetstagaren och ett förbättrat produktionsresultat. Detta ger oss i sin tur möjligheter att förverkliga ett socialt reformprogram. Kravet på inflytande för löntagarna och effektivitet i produktionen är ingen motsättning — det är en förutsättning.

Herr talman! Vi är några socialdemokrater som i motionen 921 begär en genomgripande översyn av aktiebolagslagen och den övriga företagsrätten. Den översynen bör ta sikte på att företagsformerna skall möjliggöra en demokratisk beslutsordning. Bakgrunden till det kravet är att den utredning om aktiebolagslagen som ägt rum i huvudsak varit begränsad till frågor av mer teknisk natur. Däremot har man inte tagit upp sådana grundläggande frågor som aktiebolagens roll i samhället och maktstrukturen i företagen. Inte heller har det förekommit några egentliga försök att tillgodose de anställdas krav på företagens funktionsrätt. Detta är ingen anklagelse mot utredningen; direktiven har redan från börjat begränsat utredningens uppgifter till mer tekniska ting. Det är helt enkelt så att just denna utredning inte ger underlag för en reformering av företagsrätten i riktning mot ekonomisk demokrati. Härför krävs nya utredningsinsatser. Vårt motionskrav tillstyrks av samtliga tre stora löntagarorganisatio ner: LO, TCO och SACO. Utskottet hänvisar nu till att det i justitiedepartementet pågår en beredning av förslaget till ny aktiebolagslag i enlighet med den tekniska översynen. Utskottet utgår ifrån att frågan om behovet av en ytterligare översyn kommer att bli föremål för en ingående prövning i samband med denna beredning. Utskottets centerpartister har däremot reserverat sig till förmån för ett bifall till motionen. Man säger sig dela uppfattningen att det behövs en mer genomgripande översyn av aktiebolagslagen och företagslagstiftningen i stort. Den avgörande skillnaden är alltså att utskottsmajoriteten säger att det senare får prövas om det finns ett behov av ytterligare översyn. Jag får väl bekänna att jag är litet förvånad över att mina partivänner i utskottet inte kunde sträcka sig så långt i sin skrivning att de ändå angav som sin uppfattning att behovet av en översyn föreligger. Utskottet har ju låtit remissbehandla motionen för att kunna ta ställning i sakfrågan, och det föreligger yttranden från sju stora organisationer. Det material som därvid kommit fram styrker, som jag ser det, uppfattningen att behovet är klart dokumenterat, om man vill ha en utveckling i riktning mot ekonomisk demokrati. Löntagarorganisationerna ger alltså ett klart stöd för uppfattningen att aktiebolagslagsutredningen aldrig kan ge regeringen ett tillräckligt underlag för en förändring av företagsrätten som syftar till att möjliggöra en demokratisk beslutsordning i företagen. Sedan är det en helt annan sak att en sådan fråga alltid är beroende av regeringens prövning. Det är regeringen som har att avgöra i vilka former en översyn skall ske, fastställa direktiv, ta ställning till tidpunkt för utredningsarbetet och se till att det blir en samordning med pågående beredningar och utredningsarbete i övrigt. Det finns ingen anledning att dramatisera skillnaden mellan utskottsmajoritetens skrivning och reservationen. Jag har självfallet större förtroende för regeringen än för centerpartiet även i den här frågan. När det kommer till de konkreta åtgärderna kan man förmoda att centern, liksom så många gånger förr, kommer att arbeta för kapitalägarnas intressen och inte för de anställdas.

Reservationen 11 innebär ett fullständigt bifall till den motion som vi har väckt. De stora löntagarorganisationerna har tillstyrkt motionen. Det är naturligt att jag då yrkar bifall till reservationen 11, även om det råkar Vara centerpartister som har skrivit den.

Herr talman! I den omfattande diskussionen om representation för de anställda i företagens styrelser har inte tillräcklig uppmärksamhet ägnats åt den principiellt minst lika betydelsefulla frågan om offentliga Styrelserepresentanter i vissa bolag. Skillnaden gäller insyn mellan anställda och samhällets representanter och är som sådan mycket stor. De flesta av oss välkomnar en styrelserepresentation för de anställda, medan åsikterna bryter sig på den senare punkten. I egenskap av förstemotionär till motionen 1842 skall jag be att få ange några motiv för vårt ställningstagande. För det första finner vi det väsentligt att företagens drift överlåts åt dem som har direkt ansvar för denna. Statsrepresentanten kan påverka besluten inom styrelsen men utan samma ansvar som åvilar övriga styrelserepresentanter, och han kan inte heller avsättas av bolagsstämman, vilket sannolikt gör honom mindre benägen att eftersträva enighet vid beslutsfattandet. För det andra uppstår problem med dubbel lojalitet. Vilken part skall den offentlige representanten i första hand tillgodose, styrelsens, där han sitter, eller sin uppdragsgivares intressen? Svaret torde framgå av lagförslagets 2 8, där det står att offentlig styrelseledamot skall särskilt verka för att samhällets intressen beaktas. Han får därigenom en särställning inom styrelsen och skall där företräda ett annat intresse än bolagets. Om situationen ställs på sin spets och samhällets intressen bryts mot företagets, skall tydligen den offentlige ledamoten verka för att beslut fattas som är negativt för bolaget. I praktiken innebär detta en dubbel lojalitet med de konflikter som därmed kan uppstå. Herr Hovhammar har i sitt inlägg här tidigare i dag varit inne på samma tema, och även jag anser de ur företagssynpunkt berörda farhågorna uppenbara För det tredje är sekretessen kring de enskilda styrelsebesluten inte helt tillfredsställande. Vid kontakterna med Kungl. Maj:t skall den offentlige representanten nämligen delge synpunkter och erfarenheter från sitt uppdrag som samhällets representant. Eftersom det därvid synes omöjligt att undvika att gå in på de enskilda styrelsebesluten, anser vi att sekretessfrågan är ofullständigt löst. Enbart detta faktum torde vara tillräckligt för att tillbakavisa förslaget. För det fjärde skaffar sig Kungl. Maj:t genom förslaget betydande möjligheter att utan ansvar för fattade beslut styra enskilda företags handlande. Genom den selektiva näringspolitiken, där Kungl. Maj:t avgör väsentliga ärenden direkt, ges en stark maktställning åt dessa statliga styrelserepresentanter, vilket kan göra dem starkare i sin ställning än förslaget åsyftar. Detta kan dessutom få till följd att företag, som har mer inflytelserika statsrepresentanter, har bättre förutsättningar att få sina synpunkter tillgodosedda hos regeringen än det företag som exempelvis har en oppositionsman i sin styrelse. I produktionsföretag skulle detta innebära en klar konkurrensofördel. Till sist, herr talman, får man för det femte inte bortse från förslagets internationella konsekvenser. Utomlands är man på många håll känsliga för förslag av detta slag. För företag, som för sin finansiering är beroende av den internationella kapitalmarknaden, spelar förtroendet för deras förmåga att agera som självständiga beslutsenheter en stor roll. Detta förslag kommer härvidlag att minska förtroendet för de berörda företagen. Herr talman! Detta kan vara ett första steg mot offentliga representanter inte bara i förvaltningsoch investmentbolag utan även i produktionsföretag, såsom föreslagits i några motioner. Eftersom jag anser det viktigt att göra en viss åtskillnad mellan företagande och politik, har jag här något sökt motivera denna min inställning. Därmed ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 5 a.

Herr talman! Propositionen 116, som vi nu diskuterar bygger huvudsakligen på den s.k. samarbetsutredningen, vars förslag i betänkandet ”Företag och samhälle” presenterades i augusti 1970. På en, som jag ser det, betydelsefull punkt har dock samarbetsutredningens förslag inte beaktats i det förslag som nu ligger på riksdagens bord, nämligen i vad avser samhällsrepresentationen i bolag av olika typer. I propositionen 116 föreslås att samhällsrepresentanter skall utses i högst 30 förvaltningsbolag och stiftelser, men den föreslagna försöksverksamheten omfattar icke några produktionsföretag, som ju ur näringspolitisk ooch sysselsättningsmässig synpunkt är vida intressantare.

Jag tror personligen inte att man åstadkommer någon fundamental maktförskjutning i det privata näringslivet genom samhällsrepresentation i styrelserna, men jag menar, i likhet med samarbetsutredningen, att man under en försöksperiod bör utvärdera ett sådant system. Vad som behöver åstadkommas för att vi skall få en bättre näringspolitisk utveckling i det här landet är att de fria marknadskrafterna begränsas och tyglas och att vi får en sådan maktfördelning mellan samhälle och näringsliv, att den företagsekonomiska och den samhällsekonomiska kalkylen sammanvävs. Även om detta framtidsmål således inte uppnås genom offentlig styrelserepresentation — det måste sannolikt också till många andra åtgärder — anser jag dock att samhällets informationskanaler bör förbättras. Jag beklagar därför att man i propositionen 116 inte följt samarbetsutredningens förslag fullt ut. Jag har därför, herr talman, tillsammans med ett antal partivänner väckt motionen 1847, där vi föreslår att riksdagen måtte besluta att i skrivelse till Kungl. Maj:t begära förslag till vårriksdagen 1973 om samhällsrepresentation i produktionsföretagens styrelser och att detta förslag speciellt tar hänsyn till de multinationella företagen. Jag skall, herr talman, här inte ta upp tiden med att redovisa de Synpunkter som framkommit i remissbehandlingen av samarbetsutredningens förslag.

I vår motion pekar vi på en speciell företagstyp, nämligen de multinationella företagen, där samhället bör ha ett alldeles speciellt intresse av att bli representerat i styrelserna. Inte minst gäller detta de svenska multinationella företagen. Vi har under de senaste åren sett flera exempel på hur svenska multinationella företag låter sin verksamhet i Sverige stagnera, eller vilket kanske varit ännu vanligare, minska sin produktion i Sverige och öka den vid sina utländska industrier. Detta har i många fall lett till personalinskränkningar här, och samhället har genom arbetsmarknadspolitiska insatser fått lösa uppkomna sysselsättningsproblem. I min egen hemstad, Göteborg, har vi ett av Sveriges största multinationella företag, SKF, som sedan en tid tillbaka har anställningsstopp och minskar antalet industrijobb med 1 000 på ett år. Dessutom har man aviserat uppsägningar för omkring 300 tjänstemän. Samtidigt som detta sker har man under flera års tid kunnat konstatera att detta företag låtit sina utländska verksamheter expandera. Något anställningsstopp har inte SKF såvitt mig är bekant vid något av sina företag utomlands, utan det har man bara vid moderfabriken i Sverige. Herr talman! Åtskilliga liknande exempel skulle kunna redovisas här för kammaren, men jag skall avstå ifrån detta.

Under de senaste årens svaga konjunktur har det privata näringslivets investeringsaktivitet inte legat på den höga nivå som man hade önskat från samhällets sida, och olika stimulansåtgärder har vidtagits för att öka investeringstakten. Men de överväganden, värderingar och motiveringar som man inom det privata näringslivet gjort och haft är för samhället i stort okända. Däremot har de arbetslösa på ett tragiskt sätt konfronterats med följderna av styrelsernas beslut, och samhället och skattebetalarna har fått träda in där näringslivets ansvar sviktat. Utskottet säger i sitt betänkande att man har förståelse för de synpunkter vi framför i vår motion och att frågan om de multinationella företagens roll inom svenskt näringsliv är viktig.

Men detta, herr talman, leder inte till någon insyn i dessa företags verksamhet och än mindre till någon möjlighet att påverka de beslut som fattas i dessa företags styrelserum, beslut som får betydelse för svensk ekonomi och sysselsättning.